Herr talman! Det finns inte så förfärligt mycket att tillägga till herr finansministerns inlägg här. Det är riktigt att vi från vårt håll har accepterat investeringsavgiften i dagens situation, men att av detta dra den slutsatsen, att det i alla olika lägen alltid skulle vara berättigat med en 25-procentig investeringsavgift är att gå för långt. Om denna avgift i dagens situation är en medicin som även vi måste vara med om att skriva ut, innebär detta emellertid ingalunda att man kan säga att det receptet alltid är det riktiga. Det är inte heller på det sättet, herr finansminister, att industriexpansionen är så förskräckligt våldsam, utan vad jag kritiserade i mitt inlägg var i stället synpunkten, att vi på grund av bristen på personligt hushållssparande har fått en expansion och skapat en efterfrågan. Människorna har enligt mitt förmenande funnit det mindre lämpligt att över huvud taget spara för framtiden, och därför har denna stora efterfrågan uppstått. Det förhåller sig också så, att vi har ett helt annat läge i dag, med den krympande valutareserven som vi nu måste ta hänsyn till. Vi har fått en kraftig försämring av vårt bytesförhållande. Vi har haft en mycket kraftig ökning av importen, och bara under de tre första månaderna i år tror jag att den har ökat med 21 eller 23 procent. Det är klart att detta medför allvarliga problem, och mot den bakgrunden bör naturligtvis alla känna sitt ansvar och se till att denna utveckling bromsas upp. Därför anser vi det rimligt att man söker begränsa denna ökning. Vi menar också att det är nödvändigt att de offentliga investeringarna hålls tillbaka i större utsträckning. Jag tycker att det är en underlåtenhetssynd som man kan lägga finansministern till last, nämligen att den sidan inte har bromsats tidigare. Det är mycket möjligt att man därigenom hade haft ett annat läge än det vi för närvarande har.

Herr talman! Finansministern konstaterade att det för närvarande inte var någon som yrkade avslag på investeringsavgiften. Det är väl riktigt, såsom herr Magnusson i Borås har sagt här tidigare, att det i det läge vi nu har är en medicin som vi till nöds accepterar. Man skulle också kunna vända på det och säga att det råder ganska stor enighet, och jag tror att också finansministern instämmer i att det hade varit bättre, om vi inte råkat i det läget att det varit nödvändigt att införa denna avgift. Beträffande dispensgivningen vill jag säga att det torde finnas gränsfall mellan de byggen som enligt propositionen och utskottets mening är prioriterade och därför inte skall beläggas med investeringsavgift och dem för vilka sådan avgift skall utgå. Jag menar att vissa gränsfall som nu faller utom ramen borde komma inom prioriteringsgränsen och att man därför bör kunna vara liberal. Finansministern sade att han skulle vara hård vid dispensgivningarna. Det tvivlar vi inte på. Jag erinrar mig den nyutnämnde korpralen som sade till sina mannar att han skulle vara sträng men rättvis. Vi hoppas att rättvisan också kommer med i sammanhanget, så att folk som själva vill offra både tid, pengar och arbete för att fullgöra uppgifter som både de själva och andra anser är samhällsnyttiga också får chansen att göra det vid lämplig tidpunkt. Den rättvisan skall vi väl inte förmena dem. Jag hoppas på ett liberalt dispensgivande och tackar för uppgiften att vi kan få besked om dispenserna så tidigt som under maj månad.

Herr talman! Jag tror att alla har bedömt den ekonomiska situation vi nu upplever som mycket allvarlig och besvärande. Det är just därför vi har följt finansministerns förslag och accepterat den 25-procentiga investeringsavgiften. Statsrådet Sträng brukar ibland beskriva sig som en modest och tillbakadragen man. Som sådan inregistrerar han nu med viss tillfredsställelse att oppositionen i dag i motsats till 1967 accepterat hans förslag. Det må vara finansministern väl unt. Men må jag då också med tillfredsställelse få inregistrera att finansministern i slutet av sitt inlägg ställde sig relativt positiv till möjligheten att ge dispenser. När vi har accepterat den broms som finansministern säger att investeringsavgiften utgör har vi gjort det i klart medvetande om hur svårt den kan slå i vissa fall. Vi har velat visa att den slår blint och att olika grupper i samhället kan råka mycket illa ut. Vi har därmed velat understryka att man i den mån det finns möjligheter bör bevilja dispens.
Herr talman! Jag hoppas att mitt inlägg inte uppfattas bara som ett debattinlägg i en ekonomisk debatt. Vi får ju senare tillfälle att ingående diskutera den ekonomiska politiken, inte minst i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen. Jag håller med finansministern om att det behövs bromsar. En sådan broms kan naturligtvis investeringsavgiften utgöra.

Herr talman! Jag vill också ta fasta på det löfte som finansministern givit: när man sagt att investeringsavgiften skall gälla fram till den 30 juni 1971 så har man därmed också sagt att den skall avvecklas då. Men jag förmodar att en sådan avveckling inte bör ske på en enda gång. Man bör börja med att använda dispensregeln innan investeringsavgiften helt skall avskaffas. Ty vi kommer annars då att få ett uppdämt behov som spränger alla gränser, och vad det kan innebära förstår nog var och en.

Herr talman! Herr Regnéll sade att det som behandlas i motionen och i reservationen till bankoutskottets utlåtande nr 35 kan ses som en marginell fråga. Jag tycker att det är litet överdrivet att säga att det är en marginell fråga.

I reservationen betonas det att industrins investeringar inte får utestängas från en konkurrens på lika villkor om lånemedlen med statens investeringar och bostadsbyggandet. Då det gäller finansieringen av bostadsproduktionen har riksdagen tidigare enhälligt fattat beslut om att krediter skall ställas till förfogande för att garantera finansieringen av ett bostadsbyggande inom de ramar som riksdagen årligen beslutat om. Detta är såvitt jag vet den enda prioritering som riksbanken har att ta hänsyn till. Så länge det inte fattas något annat beslut finns det, såsom jag sade för ett par veckor sedan, ingen anledning att föra fram ytterligare sådana krav. Att man nu skulle söka nya områden för kreditprioritering synes i vart fall mig något överraskande. Jag tror det vore olyckligt att börja plottra alltför mycket med fingervisningar åt riksbanken om hur den skall sköta fördelningen av kreditgivningen. Vi bör, som jag ser saken, akta oss för att alltför hårt binda riksbankens handlingsfrihet. Förslaget i propositionen 101, som vi nu behandlar, är ett led i försöken att genom de begränsningar som hela den föregående debatten har handlat om slussa kapital till de viktigare sektorerna, framför allt då industrin, för att trygga deras kreditförsörjning och kapitalbehov. Slutligen menar utskottsmajoriteten att det bör ankomma på riksbanksfullmäktige att sköta emissionskontrollen utan några särskilda ingrepp från riksdagens sida. Som jag tidigare har tillkännagivit delar jag i princip herr Regnélls åsikt, att vi bör se till att exportindustrin och industrin över huvud taget så långt möjligt bör få de krediter som behövs, eftersom det just nu är särskilt angeläget att industrisektorn utvecklas. Jag kommer senare, herr talman, att yrka bifall till bankoutskottets hemställan.

Herr talman! Det är möjligt att ulandsdebatten fått många att tro att det internationella biståndet är avgörande för den ekonomiska och sociala utvecklingen i u-länderna. Det är knappast riktigt. Vårt bistånd behövs, och det måste göras effektivt. Men den viktigaste insatsen måste dessa länder göra själva. Det är deras förmåga att mobilisera sina egna mänskliga och materiella resurser som avgör om deras framtid skall kännetecknas av framsteg eller stagnation. Vad det rör sig om är att skapa motivering för människorna att arbeta, att göra förnuftiga insatser, att skapa bättre sociala och ekonomiska förhållanden för dagen men också att få resurser över för investeringar i framtiden. Våra s.k. nymarxister vill gärna förklara u-ländernas fattigdom med att de är utsugna av de rika industriländerna. Det finns riktiga inslag i den analysen. Men den hjälper föga som recept för framtiden. Och den är i det väsentliga också felaktig i sin beskrivning av det förflutna. Det avgörande är att underutvecklingen just som ordet antyder beror på att dessa länders resurser ännu inte utnyttjats. Det gäller råvarutillgångar och jordens produktionsresurser, det gäller möjligheterna till produktiva förädlingsindustrier, det gäller undersys selsatt arbetskraft och outnyttjad studiebegåvning. Det behövs kapital och tekniskt kunnande för att åstadkomma detta, men framför allt är det en politisk uppgift att skapa den miljö där resurserna kan tas till vara. Och det är en svår uppgift i traditionsbundna länder, där institutioner och strukturer inte är uppbyggda för en dynamisk social utveckling utan för behoven hos samhällen med små styrande eliter och en underkuvad och passiv majoritet. Den politiska frigörelsen från kolonialmakterna gav u-länderna den första impulsen till en ny utveckling. Men svårigheterna därefter har varit stora. Det var ganska lätt att åstadkomma känslan av nationell samhörighet, när målen gick att formulera i löften om politisk frihet och oberoende. Det är svårare att nå samling och entusiasm kring kraven på hårdare arbete, högre skatter och ett uppbrott från invanda livsmönster. Motståndet finns hos de breda lager som skall få det bättre genom förändringen men framför allt bland dem som i en omvandling av de gamla samhällena ser ett hot mot ekonomiska privilegier och politisk makt. Olika u-länder har vait olika vägar att lösa utvecklingens problem. I många har man helt eller delvis konserverat de gamla strukturerna; den andra extremen utgör de länder som valt den socialistisk-kapitalistiska vägen. Denna har inneburit en hård mobilisering av människornas vilja och energi med ett medvetet uppoffrande av allt som vi inlägger i begreppet politisk frihet, ett offer som vi kan beklaga men som kanske ändå varit ganska lätt för dem som aldrig fått lära sig vad frihet är. Den stora majoriteten av u-länder, och dit hör de flesta med vilka Sverige har biståndssamarbete, har gått olika slags medelvägar mellan de här två extremerna. Det går att hitta ideologiska skiljelinjer mellan de länder som valt den socialistiskt-kommunistiska vägen och dem som funnit en liberal utveck lingsmodell mera värd att pröva. Men gemensamt för alla är att man insett behovet att finna politiska system som uppfyller underutvecklingens krav på resursmobilisering. Man vill gå sina egna vägar i både utrikesoch inrikespolitiken, vägar som är anpassade till förutsättningarna i de egna samhällena och inte till förhållandena i andra världsdelar.

I stället försöker många ihärdigt att få länderna i Asien och Afrika att passa in i våra ideologiska partimönster, att alltid utgå från att människorna i dessa länder måste mena samma sak som vi när de talar om demokrati, socialism, liberalism, framsteg, utveckling och lycka. Vilken roll skall då det internationella biståndet spela i u-ländernas utvecklingsprocess? Ja, ser man frågan från rent ekonomisk, biståndsteknisk utgångspunkt kän man säga att våra insatser av kapital och tekniskt kunnande i olika former skall vara en katalysator, som gör det möjligt för u-länderna att själva exploatera sina materiella och mänskliga tillgångar. Och det måste också såvitt jag förstår vara den svenska och den internationella biståndspolitikens huvudsyfte. Det är ändå ofrånkomligt att biståndet också har politiska aspekter, att stormakterna t.ex. ser sina biståndsansträngningar som ett led i sin allmänna utrikespolitik med dess strävanden till vidgat inflytande. Men det finns också politiska aspekter på biståndsfrågorna av mera direkt intresse även för en liten nation som den svenska. Debatten om vilka u-länder vi skall satsa på i vår biståndsgivning har visat detta. Där finns det två skolor med många schatteringar mellan dem. Från ett håll sägs det att vi genom impulser för u-ländernas ekonomiska planering och genom utformningen av enskilda projekt skall försöka påverka utvecklingen i en riktning som vi uppfattar som förnuftig, att vi måste räkna med att lyckas ibland och misslyckas ibland, bl.a. beroende på i vilken grad vi möter förståelse för våra målsättningar hos dem vi samarbetar med.

Den sista linjen bygger på vad många, bland dem Gunnar Myrdal, menar vara en missuppfattning av Marx” teorier om revolutionen. Tanken att man undanröjer förutsättningarna för en utveckling i revolutionär riktning genom bistånd är, menar han, ”en spekulativ generalisering som inte har något stöd av erfarenheten eller av noggranna empiriska analyser”. Det verkar vara en ganska rimlig slutsats. Men det hindrar inte att det kring denna missuppfattning ändå har uppstått en lika stabil som ohelig allians mellan dagens svenska nyvänstergrupper och de mest vulgära antikommunisterna i västvärlden. Av samma skäl som den ena gruppen vill ge bistånd säger den andra nej. Jag vill inte påstå att den svenska regeringen skulle vara inblandad i denna allians. Men det kan inte hiälpas att formuleringarna om principerna för vårt fortsatta val av biståndsländer i årets u-hjälpsproposition kom många att undra var egentligen regeringen står. När det i propositionen sägs att vi i första hand skall satsa vårt bistånd på regimer som ”i sin ekonomiska och sociala politik strävar efter att genomföra sådana strukturförändringar som skapar förutsättningar för en utveckling präglad av ekonomisk och social utjämning”, låter det i förstone som en bra beskrivning på länder som över huvud taget är beredda att satsa på den resursmobilisering som jag tidigare talat om. Formuleringen utesluter egentligen bara en handfull helt hopplösa fall. Ingen kan ha något att invända mot det.

Man ställer sig då naturligen frågan, vilka av de nuvarande mottagarländerna som inte håller måttet och vilka nya som vi skall satsa på i stället. Svaret på den frågan och bevekelsegrunderna i övrigt bakom regeringens formuleringar får väl den historiska forskningen så småningom försöka utröna. Den tolkning av regeringens formuleringar som statsutskottet gör lämnas emellertid såvitt jag kan förstå inte mycket utrymme för någon nyorientering på svenskt håll när det gäller politiska aspekter på ländervalsfrågan.

Om man nu på socialdemokratiskt håll inte tycker om att erkänna att dessa formuleringar i statsutskottets utlåtande i fråga innebär en korrigering av regeringens politik och av regeringens egen skrivning, då måste man fråga sig varför de klarlägganden som utskottet gör inte gjordes i propositionen. Hade det skett, hade vi ju sluppit en onödig debatt och minskad tilltro till hållfastheten i den svenska biståndspolitiken. Herr talman! 1969 var det sista året av FN:s första s.k. utvecklingsdecennium. I år inleds det andra. En summering av vad som hänt under 1960-talet ger både positiva och negativa resultat. Till de positiva hör att klyftan mellan fattiga och rika nationer i världen blivit en central politisk fråga och att tanken att den rika delen av världen har ett ansvar för den del av världen som svälter har blivit allmänt accepterad. I ett historiskt perspektiv är denna utveckling ganska unik. Till det glädjande hör också att de pessimistiska prognoserna om att den politiska instabiliteten i u-länderna skulle omöjliggöra ekonomiska framsteg, har visat sig vara felaktiga. Lika litet som det i dag ifrågasätts att vi skall ge bistånd ifrågasätts det att bistånd rätt utformat kan göra nytta. Men det finns också många negativa inslag i bilden. Visserligen har tillväxten i många u-länder varit betydande, men resultatet för den enskilde har ändå blivit ganska blygsam på grund av en fortfarande nästan helt otyglad befolkningsutveckling. Man har övervunnit många av de mycket svåra produktionstekniska problemen för en bättre livsmedelsförsörjning, men resultatet av framstegen blir ändå på många hållt orättvist utan samtidiga jordoch skattereformer. Biståndet från industriländerna är nu i absoluta tal större än det varit någon gång tidigare, men i relation till de rika ländernas egna resurser har det stagnerat. Industriländerna har i princip accepterat att ge u-länderna handelspolitiska lättnader, men denna princip har honorerats med mycket få praktiska åtgärder. Inför det nya utvecklingsdecenniet behöver vi nya målsättningar och en ny utvecklingsstrategi. För det internationella biståndet genom FN och andra internationella organisationer — världsbanksgruppen etc. — finns det flera kvalificerade arbetsgrupper som lagt fram förslag och förberett denna strategi. Jag tänker på Tinbergenrapporten, den s.k. Jacksonstudien om FN:s interna organisation, den s.k. Pearsonrapporten om = =:biståndspolitikens allmänna förutsättningar och resultaten av den konferens om den sociala utvecklingen och planeringen i uländerna som hölls här i Stockholm i höstas. Här finns ett mycket värdefullt material även för de enskilda ländernas biståndsarbete. Det finns också, tycker jag, anledning att starkt understryka de rekommendationer som görs framför allt i Jacksonstudien om ett mera systematiskt samarbete mellan multilaterala och bilaterala insatser. Att biståndet både organisatoriskt och vad gäller utvecklingsplaneringen blir länderbundet och att det är de enskilda ländernas behov och utvecklingsplaner som skall vara avgörande är också viktigt. Det är naturligt av både politiska och andra skäl att u-länderna när det gäller utvecklingsplanerna främst har de internationella organisationerna som sina samarbetspartners och att de enskilda ländernas insatser efter hand får inpassas i planerna. Men ansträngningarna att åstadkomma någonting av en global utvecklings strategi befriar givetvis inte de enskilda länderna från att se över sin biståndspolitiska inriktning. Från mittenpartiernas sida har vi i år upprepat kravet på en sådan översyn av den svenska biståndspolitiken. Vi har inte krävt en omprövning av målsättningen för det svenska biståndet — att svenskt bistånd skall medverka till social och ekonomisk utjämning och en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Om den formuleringen finns det bara en mening. Det intressanta är, har vi menat, att se efter huruvida denna målsättning verkligen kan uppfyllas med den typ av biståndsarbete som för närvarande bedrivs. När utskottsmajoriteten — som alltså inte vill vara med om en sådan översyn — nu skriver att vi 1962, då grundprinciperna för svenskt bistånd lades fast, var helt eniga om den allmänna målsättningen, om valet av biståndsvägar, om nödvändigheten av samordning och integration, om utvecklingssamarbetets medel och metoder, om biståndets ämnesoch länderinriktning etc., så är detta i och för sig ett alldeles riktigt påpekande. Vi var eniga om dessa ting 1962. Det enda vi inte var eniga om var biståndsinsatsernas omfattning; där ville vi inom folkpartiet gå längre än regeringen. Men det är en sak att man en gång — för nu åtta år sedan — dragit upp vissa riktlinjer för biståndsarbetet och presenterat dem för riksdagen. En annan sak är att samma riksdag nu kan ha intresse av att få veta hur det gick, om den inriktning som biståndsarbetet för närvarande har är den som är bäst ägnad att leda till att de uppställda målsättningarna uppfylls. Men frågan har också en annan aspekt. Det är klart att de som är närmast sysselsatta med dessa frågor inom statsdepartementen och inom SIDA följer debatten och att metoderna — som det heter i utskottsutlåtandet — modifieras, preciseras och vidareutvecklas. Men det måste också vara, har vi menat, ett allmänt intresse att fler engageras i detta utvecklingsarbete, att man vid något tillfälle får en större genomgång av alla problem. Vad det alltså handlar om, utöver kravet på en Översyn, är ett krav på mera insyn i denna nu rätt stora verksamhet. Vi tycker att detta krav är desto rimligare som <biståndsanslagen nu är ganska stora och snart blir ännu mycket större. I år föreslås biståndsanslagen utgöra 890 miljoner kronor. Nästa gång riksdagen skall ta ställning till den här frågan kommer, om man följer planen, anslaget att vara uppe i 1 miljard kronor, och när planen är förverkligad efter ytterligare fyra år kommer beloppet ait vara över 2 miljarder kronor. År 1962, då vi enligt utskottet genomförde det »breda och inträngande utredningsarbete> som nu skulle göra en översyn överflödig, var biståndsanslaget 130 miljoner kronor. Det är således problem av en helt annan politisk och teknisk dignitet vi i dag står inför, och det är ganska svårt att förstå varför utskottsmajoriteten så hårdnackat vägrat inse detta. Det finns också två andra krav som återkommer från mittenpartiernas sida. Det ena är förslaget om förhandlingar mellan de stora riksdagspartierna för att åstadkomma ett snabbare uppnående av enprocentsmålet. När den nuvarande planen lades fast år 1968, önskade folkpartiet att målet 1 procent av vår bruttonationalprodukt skulle vara uppnått senast budgetåret 1972/73. Det hade betytt ytterligare ungefär 900 miljoner kronor i bistånd fram till det året. Visst har vi anledning att i dag vara tillfredsställda med att det svenska biståndet har rykte om sig att ha en hög kvalitet. Vi kan också vara nöjda med att det svenska statliga biståndsanslaget relativt sett stiger snabbare än många andra länders. Men det är samtidigt ett beklagligt faktum att Sverige, om vi mäter i andelar av ländernas egna resurser, ligger nära botten på tabellen för de s.k. DAC-länderna, som svarar för den överväldigande delen av det internationella biståndet. Vi kan verkligen fråga oss varför Sverige som är världens näst rikaste nation skall behöva tillhöra de nästan snålaste när det gäller att hjälpa de fattiga länderna. Regeringen har inte velat ge u-hjälpen en högre prioritet än den har fått. Detta tycker vi är fel. Det är också fel att skylla på att ifall vi gav u-hjälpen högre prioritet, ifall vi satsade mera på biståndsanslag — åtminstone så länge det gäller anslag av den storleksordning som är aktuell i debatten — vi därmed allvarligt skulle försvåra våra möjligheter att satsa på jämlikhetssträvandena här hemma.

Kriget mot fattigdomen börjar hemma, men det får inte sluta där . Det andra yrkandet är det som gäller förslag om att i högre grad än för närvarande sker satsa på att engagera det privata kapitalet för att förbättra u-ländernas situation. Det är här inte fråga om alternativ, utom om ett både— och. Anslagsramarna för det statliga biståndet ligger fasta, såvida vi nu inte kan tänka oss att få till stånd en ändring som innebär att de blir större. Det är heller inte fråga om att lura på uländerna några investeringar som dessa inte vill ha eller som de tvingas ta emot på grund av sitt desperata behov av främmande valutor. Beträffande vill koren för främmande investeringar i uländerna är vi eniga inom utskottet. Det framgår bl.a. av de synpunkter som utskottet framfört med anledning av en enskild motion om enhetliga regler för direkta investeringar i u-länderna. Nej, vad det handlar om är att söka dra några praktiska slutsatser av uppfattningen att privata investeringar, om de insätts i u-ländernas utvecklingsplaner och i övrigt sker på villkor som tar vara på u-ländernas egna intressen, utgör nödvändiga och effektiva bidrag till utvecklingsansträngningarna. Utskottsmajoriteten vill inte dra dessa slutsatser, och motiveringen därtill är minst sagt ganska krystad. Man måste hålla isär, säger utskottet, frågan om bistånd och stöd till olika grenar av svenskt näringsliv. Kommersiella transaktioner kan inte betraktas som bistånd endast för att den ena parten är ett uland. Nej, det finns ingen anledning — och jag vet inte att någon har hävdat det vare sig under utskottsbehandlingen eller i annat sammanhang — att påstå att privata investeringar skulle vara detsamma som bistånd, inte heller att man skulle låta kostnaderna för eventuella statliga stimulansåtgärder för sådana investeringar belasta våra u-landsanslag. Men vi kan inte heller förstå varför det skulle vara det viktiga. Det måste väl ändå vara effekten för uländerna som är det avgörande, inte hur åtgärderna rubriceras i regeringens propositioner. Förde vi samma resonemang när det gäller den svenska lokaliseringspolitiken som socialdemokraterna nu för, skulle vi komma till den märkliga slutsatsen att inga åtgärder som på något sätt innebar stöd åt det enskilda näringslivet i Sverige samtidigt kunde anses vara ägnade att skapa sysselsättning i glesbygderna.

Herr talman! Jag sade inledningsvis att u-ländernas frigörelse från kolonialmakternas herravälde gav den första impulsen till social och ekonomisk utveckling. Länderna i Sydostasien hörde också till dem som blev fria från kolonial överhöghet efter andra världskriget. Vad den friheten betyder för Vietnam vet vi, och i dag tycks Kambodja stå i tur att bli sönderbombat. Det lönar sig inte mycket att spekulera över vad de miljarder som lagts ned på det lika grymma som meningslösa Vietnamkriget hade kunnat betyda, om de i stället satsats på fredliga utvecklingsprojekt. Vad vi vet är att den dåraktiga skövlingen i Vietnam kräver enorma insatser för återuppbyggnadshjälp. Folkpartiet har sedan många år ställt krav på sådana återuppbyggnadsinsatser i hela Vietnam. Vi tillstyrker därför regeringens förslag att det för nästa budgetår anslås 23 miljoner kronor till humanitärt stöd till Nordvietnam — som är det enda område där effektiv hjälp för närvarande kan planeras -— och att dessa pengar kanaliseras genom Röda korset. Vi har också sagt ja till förslaget om att 50 miljoner nästa budgefår skall reserveras för kreditstöd att utbetalas när kriget upphört. Som det just nu ser ut kan krigsslutet komma att dröja. I Pentagon och Vita huset tycks man ingenting ha lärt, där leker man fortfarande med tanken att konflikten kan få en militär lösning. Man fortsätter med de militära operationerna i stället för att anstränga sig att nå en fred via förhandlingar. Just av det skälet att vi nu tycks kunna räkna med att kriget kommer att vara länge till kan vi inte inse, att vi behöver resa några principiella hinder mot att en del av de pengar, som är tänkta att utgå först senare, får betalas ut redan nu eller i varje fall före krigets slut i form av humantär hjälp på samma villkor som för närvarande gäller. Folken i delar av det forna Indokina är inte de enda som väntar på möjligheterna att själva få utveckla sina nationer. I' Rhodesia och Sydafrika lever afrikanerna i förtryck och förnedring, behärskade av vita minoritetsregimer. I Mocambique, Angola och Guinea Bissau kämpar motståndsrörelserna mot den portugisiska kolonialmakten. I dessa områden har tiotusentals människor funnit att väntans väg är för lång, att de själva måste söka ta sig den rätt de hittills förvägrats. De har fått höra att förhandlingar är det sätt på vilket man skall lösa politiska och sociala konflikter. Samtidigt har de funnit att de styrande — i Pretoria, Salisbury och Lissabon: — vägrar alla samtal med representanter för majoriteten. De har lyssnat till förhoppningarna att FN skall bli det forum som banar väg för demokratisk och social utveckling i länder med rasistiska regimer. Nu har de i mer än ett årtionde funnit att FN är nära nog maktlöst när det gäller att förvandla idealen till en förändrad verklighet. Då har de gripit till vapen och vill med dem nå ett läge där de erkänns som fria människor med rätt till sitt eget land och en rätt att själva vara med och bestämma över sin framtid. Så ser vi i södra Afrika hur motståndsrörelserna formas och hör hur de önskar vår hjälp. Vi skulle säkerligen själva — åtminstone de flesta av oss — ha handlat på samma sätt om vi vore afrikaner och. levde i dessa länder. Kan vi då säga nej till deras krav på hjälp? Kan vi låta bli att lyssna på vädjandena om solidaritet? Jag tycker inte att vi kan göra det. Vi måste hålla oss till FN-principen om icke-inblandning, även om vi i dag upplever en värld där respekten för den principen blir mer och mer ovanlig. Vi måste ta hänsyn till att Sverige är en neutral stat och att vi inte tilllåter vapenexport till krigförande parter. Men det finns ändå mycket vi kan göra. Det är mycket som motståndsrörelsen behöver utom vapen. Och i de områden i södra Afrika som jag framför allt talat om har FN:s fördömanden av rasistregimerna i Rhodesia och Sydafrika och av den portugisiska kolonialregimen banat väg för humanitära insatser som inte behöver stå i konflikt med de folkrättsliga principerna. En del gör vi men vi kan göra mer. Det är detta som herr Ahlmark och jag vill ha sagt med den motion som vi har väckt och som stöds av en folkpartireservation till utrikesutskottets utlåtande nr 9. Herr talman! Jag vill yrka bifall till den reservationen. Dessutom yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4 vid statsutskottets utlåtande nr 84 och intämmer i det särskilda yttrande som är fogat till statsutskottets utlåtande nr 85.

Herr talman! Statsutskottets behandling av regeringens förslag till utvecklingsbistånd jämte de i anledning därav väckta motionerna har varit mycket ingående. Vi har fått många värdefulla expertföredragningar, och det skriftliga informationsmaterialet. har varit mycket omfattande. När det gäller u-landsbiståndet är det också synnerligen angeläget med en bred information. Biståndsfrågorna gäller fjärran belägna länder om vilka vår kännedom är ringa. Vår stödverksamhet syftar till att förbättra förhållandena och öka utvecklingstakten för de fatti gaste bland jordens miljarder fattiga. Stora och mångskiftande svårigheter möter oupphörligen både i det administrativa arbetet och i det praktiska handlandet. Tvärtemot den tämligen vanliga uppfattningen har u-länderna på 1960-talet gjort stora framsteg på en rad väsentliga områden. Under åren 1960—1967 växte bruttonationalprodukten snabbare i u-länderna än i i-länderna. Men då befolkningstillväxten i u-länderna är större har nationalinkomsten per capita ökat långsammare där. Pearsonkommissionen, som på uppdrag av Världsbanken har studerat tjugo års utvecklingshjälp, har i sin omfattande rapport i varje fall ett optimistiskt budskap: Kan u-länderna utöka sin produktion med minst 1 procent per år mer än som nu sker kan många av dem vid sekelskiftet komma fram till en självutvecklande ekonomi. Behovet av utvecklingshjälp i u-länderna är dock för överskådlig tid mycket stort. Enligt statistiska uppgifter, förmedlade av SIDA, beräknas det totala resursflödet till u-länderna per år för närvarande uppgå till cirka 70 miljarder svenska kronor, varav 97 procent från västliga industriländer och internationella organisationer och 3 procent från kommunistländer. I de siffrorna är inte resursöverföringar till Cuba, Nordvietnam och Nordkorea inräknade. Andra intressanta uppgifter ur samma SIDA-rapport är att det offentliga gåvobiståndet samma år — 1968 — från exempelvis Frankrike uppgår till 3 miljarder och från USA till 13 miljarder, i svenska kronor räknat. Jag nämner dessa uppgifter som en bakgrund till och en jämförelse med vår svenska offentliga biståndsinsats, som nu efter en uppräkning med 26 procent utgör 800 miljoner, varav 436 miljoner kronor i gåvobistånd. även under de närmaste åren att öka i snabb takt. Det kommer snart att uppgå till och överstiga 1 000 miljoner kronor per år för att sedan öka i stegrad takt tills det s.k. enprocentsmålet uppnås om några få år. För tiden därefter finns inga riktlinjer uppdragna. Det är gammal god praxis i Sverige att stora och kostnadskrävande statliga uppgifter blir föremål för utredning genom parlamentariskt sammansatta kommittéer eller beredningar. Det är därför svårförståeligt att socialdemokraterna så envist motsätter sig att u-landsbiståndet och därmed sammanhängande frågor, där även tiden efter enprocentsmålets uppnående kommer in i bilden, utreds genom en parlamentarisk utredning. I sitt alternativ till skrivning i denna fråga anför socialdemokraterna, att ett flertal utredningar rörande speciella biståndsområden och biståndsformer har genomförts. Javisst har regeringen gjort vissa detaljutredningar, men lika riktigt är att vi i Sverige aldrig haft någon parlamentarisk utredning rörande omfattningen av och formerna för vår u-landshjälp. Vi reservanter vidhåller kravet om att biståndspolitiken blir föremål för en parlamentarisk utredning med uppgift att inventera och belysa aktuella problemställningar kring biståndspolitiken, bl.a. för att få ökad kunskap om i vilken omfattning den allmänna målsättningen för vår u-hjälp realiserats.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 I likaledes gemensamma reservationer från moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet upptas frågor om åtgärder för att främja svenska u landsinvesteringar och en utökning av det svenska investeringsgarantisystemets tillämpning. Socialdemokraterna i utskottet instämmer i detta sammanhang i departementschefens uttalande, att många skäl talar för att en klar distinktion görs mellan offentligt bistånd och andra transaktioner med u-länderna. I uttalandet ligger en kritisk inställning till värdet av enskilda investeringar i u-länderna.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 Inom ramen för nationellt bestämda prioriteringar och nationella utvecklingsplaner kan enskilda investeringar uppmuntras genom stimulerande åtgärder och garantier.» Enligt min mening utgör det privata kapitalflödet ett viktigt bidrag till u-ländernas ekonomiska utveckling. De utländska investeringarnas värde är större än enbart det investerade kapitalbeloppet. Överförandet av teknisk, ekonomisk och administrativ kunskap har också ett betydande värde. Dotterbolag i u-länderna kan genom moderbolaget i ett industriland dra nytta av det kontaktnät världen över som moderbolaget som regel har. Tillgången till moderbolagets samlade erfarenhet och dess praktiska utbildningsmöjligheter är väsentlig med hänsyn till u-ländernas stora brist på utbildad personal. Det stora problemet med marknadsföring av nya produkter övervinns också lättare genom samverkan med företag i industriländerna. Med hänsyn till u-ländernas stora behov av investeringar bör även vi vidta åtgärder för att underlätta för svenska företag att kommersiellt och industriellt bidra till att öka takten i u-ländernas ekonomiska utveckling. De i reservationerna 3 och 4 framförda förslagen har detta syfte. Det förtjänar understrykas att det inte finns någon motsättning mellan en av u-länder na själva önskad utveckling av näringslivet och andra åtgärder för att genom undervisning, sjukoch hälsovård förbättra människornas levnadsvillkor i u-länderna. Herr talman! Med all rätt anges den den s.k. befolkningsexplosionen som ett av de stora problemen i u-ländernas kamp för att förbättra sina medborgares levnadsvillkor. När det gäller åtgärder för familjeplanering har Sverige gått i spetsen internationellt och har nu 15 års erfarenhet. Sveriges insatser har varit en förutsättning för ökade insatser från andra länder. I växande utsträckning har också u-länderna hos oss sökt bistånd i sin strävan att få befolkningsutvecklingen under kontroll. En ökad inriktning av vår utvecklingshjälp till detta område är naturligt. De komplcerade problem som här möter — sociologiska, pedagogiska, religiösa och kulturgeografiska lika väl som praktiskt medicinska — är faktiskt goda skäl för att ett särskilt familjeplaneringsinstitut upprättas. En sådan basorganisation har också en stor uppgift vid utbildningen av svensk och utländsk personal i de viktiga familjeplaneringsfrågorna. En stor del av utskottsarbetet har ägnats åt frågan om det direkta svenska biståndets länderinriktning. Utskottet är enigt om den skrivning som finns under rubriken Biståndets länderinriktning, utom när det gäller motioner angående ökad hjälp till Cuba, där vi i moderata samlingspartiet har en avvikande mening. Det är frestande att göra citat ur utskottets gemensamma skrivning, men för att detta inlägg inte skall bli alltför långt vill jag i det avsnittet instämma i herr Ullstens anförande. Jag skall endast ur SIDA:s statistik anföra några data om ekonomi och biståndssituation i de länder som nu får koncentrerat svenskt bistånd. Sverige lämnar ungefär hälften av sitt bistånd genom internationella program och organisationer. Den andra hälften utgör direkt bistånd till i huvudsak ett mindre antal länder: Etiopien, Kenya, Sudan, Tanzania, Tunisien, Zambia, Indien och Pakistan. I flertalet av dessa länder är bruttonationalprodukten per invånare 300—500 kr. Endast Tunisien och Zambia har en högre bruttonationalprodukt eller omkring 1 000 kr. Det samlade offentliga internationella biståndet per invånare utgör enligt samma källa i genomsnitt för treårsperioden 1966—1968 per år i Etiopien 6 kr. — detta är den lägsta siffran — och i Tunisien 90 kr., som är den högsta siffran. Anmärkas kan att i inget mottagarland ligger det svenska offentliga biståndet högre än i närheten av 2 kr. per år och invånare, Enligt uppgift är bruttonationalprodukten i Cuba ca 1 700 kr. per invånare, d.v.s. väsentligt större än i de länder som nu får koncentrerat svenskt bistånd. Därtill kommer att biståndet enbart från Sovjetunionen till Cuba uppges vara ca 200 kr. pr invånare och år, eller mer än dubbelt så mycket som det högsta belopp som utgår till något av de fattiga länder dit Sverige koncentrerat sitt bistånd. Dessa förhållanden gör att vi anser att Cuba vid valet av nya mottagarländer inte kan anses höra till de länder som bör prioriteras från svensk sida. Enligt vår mening bör önskemål om bistånd från cubanskt håll behandlas på sedvanligt sätt, varvid såväl biståndsbehovet som kravet på svensk medverkan vid förplanering och resultatvärdering blir beaktade och ansökningarna i vanlig ordning prövade av Kungl. Maj:t och SIDA. En annan länderfråga, där det också rått delade meningar inom utskottet, är frågan om humanitärt stöd till det av krigets härjningar svårt drabbade folket i Vietnam. Samfällt önskar vi i Sverige att fred skall råda överallt i världen, men vi har inte maktmedel som ger oss möjligheter att vare sig förhindra eller förkorta krig där stormakter är inblandade på båda sidor. Vid föregående års riksdag uttalades under allmän anslutning att Sverige i mån av möjlighet skall söka humanitärt hjälpa Vietnams nödlidande folk medan stridshandlingarna ännu pågår. Med det uttalandet avsågs både Sydoch Nordvietnam. I årets statsverksproposition föreslår utrikesministern att 25 miljoner kr. skall utgå i humanitärt bistånd till Nordvietnam och underlåter därmed att efterkomma riksdagens beslut, att hjälpen skulle avse hela Vietnam. Utskottsmajoriteten framhåller i sin skrivning att man förutsätter att den med svenska medel finansierade humanitära hjälpverksamhet som inletts i Sydvietnam skall fortsätta inom ramen för tillgängliga medel. Utskottsmajoriteten understryker också att Kungl. Maj:ts förslag inte innebär något ställningstagande till de stridande parternas politiska målsättning och kampmetoder. Utskottsmajoriteten förutsätter vidare att Kungl. Maj:t även söker inleda planering av återuppbyggnadsbistånd till Sydvietnam vid en tidpunkt då realistiska förutsättningar härför kan anses föreligga. Yrkandet i moderata samlingspartiets motion, att hjälpen till Vietnam skall omfatta såväl Nordsom Sydvietnam, får sålunda anses tillgodosett, säger majoriteten i utskottet, varför yrkandet i fråga avstyrks. Vi i moderata samlingspartiet anser att detta också borde ha kommit till uttryck i riksdagens medelsanvisning och att även de 25 miljoner kronorna skall kunna användas humanitärt i både Nordoch Sydvietnam till den befolkning som drabbats och drabbas av krigets härjningar. Vi anser också att anslaget till återuppbyggnad efter krigets slut skall avse hela Vietnam. Herr talman! Jag vill beröra frågan om bidrag till enskilda organisationers hjälpverksamhet. Den frågan har i stort fått en positiv behandling inom utskottet. I den del av utskottets skrivning som är gemensam framhålles att bidragsreglernas huvudsyfte är att säkerställa att den verksamhet i frivilligorganisationernas regi som får stöd av SIDA är väl integrerad i utvecklingsländernas << utvecklingsplanering och att verksamheten i fråga vär sentligen skall bli den enskilda organisationens och bedrivas på dess eget ansvar i förhållande till värdlandet. Det framhålles också att det torde ligga även i vederbörande organisations eget intresse att de statliga bidragen inte blir dominerande och att organisationerna i alla avseenden behåller sin autonoma status. Förutom bidrag till stöd för konkreta biståndsinsatser, framför allt inom undervisningsoch sjukvårdsområdet, har de enskilda organisationerna numera även möjlighet att få bidrag ur SIDA:s informationsmedel för upplysningsverksamhet i u-landsfrågor och att delta i SIDA:s utbildningsverksamhet. Utskottet betonar att SIDA:s samverkan med de enskilda organisationerna befinner sig i successiv tillväxt och synes baserad på ett ömsesidigt förtroende. I allt detta vill jag helhjärtat instämma.

Den internationella missionssjukvården är i en rad av världens fattigaste länder av stor omfattning — stor också i jämförelse med dessa länders statliga sjukvård. I Indien t.ex. beräknas den av missionen bedrivna sjukvården utgöra 18 procent och i Tanzania 43 procent av den totala sjukvården i landet. Det framhölls också vid den nämnda konferensen att sjukhusen blir allt svårare att finansiera på grund av ökade krav på modern sjukhusutrustning och en än mer välutbildad personal. Man underströk risken av att en drastisk nedskärning måste ske av antalet sjukhus. Brist på pengar och kvalificerad personal gör således att många missionssjukhus är nedläggningshotade. Vid fortsatta kontakter med missionens talesmän har jag blivit medveten om att man också har stora ekonomiska bekymmer att förnya skollokaler och förse dem med tidsenlig och förbättrad utrustning.

Allmänt erkänns ju att missionen och andra enskilda organisationer med lång u-landserfarenhet har stora förutsättningar att göra satsade medel dryga i det oerhörda hjälpbehov som föreligger. Alla som haft tillfälle att se missionens folk i arbete inom u-länderna måste också ha erfarit hur god kontakten är med människorna och deras vardagsproblem. I svensk missionsstatistik finns uppgifter om verksamhetens omfattning. Svensk mission har 1300 personer från hemlandet arbetande i u-länderna. Ungefär hälften är lärare, läkare och annan sjukvårdspersonal, socialarbetare, tekniker och administratörer. Missionens u-landspersonal med dessa yrken är fler än hela SIDA:s fältpersonal inklusive fredskårister. Genom det goda samarbete med folket i berörda u-länder blir också den verksamhet som stöds av missionen av stor omfattning. Enligt den nämnda statistiken driver eller stöder missionen 2 000 bottenskolor med 230 000 elever, 115 mellanskolor med 50 000 elever och 40 realskolor och läroverk med 18 000 elever. Man har över 2 000 elever i sjukvårdsoch hantverksskolor. Man har 70 sjukhus och sjukstugor med 95 000 inneliggande patienter under året och man har också 170 polikliniker med över 1 miljon patienter per år. Missionen bedriver också radioverksamhet, som på lokala språk förmedlar nyhetsoch upplysningsprogram. För att all denna värdefulla och omfattande verksamhet skall kunna upprätthållas och helst också utökas och följa med i den tekniska utvecklingen krävs stora materiella och personella resurser. Liksom andra enskilda organisationer svarar missionen själv för de personella insatserna. En förutsättning för en god utveckling av verksamheten är emellertid utökat materiellt stöd. SIDA:s biståndsregler bör enligt min mening vidgas. Vad beträffar t.ex. anslag till byggnader och inventarier bör lägre krav än nu ställas på organisationernas egna bidrag. Även bestämmelserna för startbidrag bör uppmjukas. Resebidrag bör kunna utgå till personal som sysslar med undervisning, hälsooch sjukvård samt administration av sådan verksamhet. Möjligheterna att införa icke villkorsbundna statsbidrag bör prövas i detta sammanhang. Genom vänligt bistånd av riksdagens upplysningstjänst har jag fått veta att t.ex. Västtyskland lämnar statsbidrag om drygt 90 miljoner kronor till missionens u-landsverksamhet inom sjukoch hälsovård samt undervisning. I Holland uppgår statens motsvarande bidrag till 38 miljoner kronor. För mig framstår det som en mycket angelägen svensk biståndsinsats att genom SIDA lämna bidrag till ändamålsenliga byggnader och tidsenliga hjälpmedel för att skapa bättre arbetsbetingelser för missionens folk och därmed större effektivitet och ökad trivsel i deras värdefulla arbete. Självfallet gäller detsamma för dem som i and ra enskilda organisationer arbetar seriöst i u-länderna. När riksdagen år 1968 beslöt om en långtidsram för det fortsatta u-landsbiståndet, innebärande att biståndet skulle öka med cirka 235 procent under en följd av år, poängterades särskilt hur värdefullt detta var för en effektivare utvecklingshjälp. Det anfördes att ovisshet om den framtida anslagsramen varit ett besvärande hinder för en effektiv planering. Den som följt SIDA:s alltmer omfattande men också allt effektivare u-landsarbete inser att denna bedömning både var och är riktig. även för de enskilda organisationerna gäller att ovisshet om framtida anslagsutveckling utgör ett hinder för effektivaste arbete och bästa utvecklingseffekt i mottagarlandet. Riksdagen bör därför uttala att det även i detta sammanhang är önskvärt med en årlig ökning av 25 procent. Med hänsyn till de låga bidrag som hittills utgått till de enskilda organisationernas omfattande biståndsverksamhet anser jag det vara berättigat med en höjning till lägst 15 miljoner. I nästa budgetårs riksstat bör därför inom = fältverksamhetsanslaget upptas detta belopp till missionens och andra enskilda organisationers arbete i u-länderna. Herr talman! Med stöd av det anförda vill jag yrka bifall till de reservationer i statsutskottets utlåtande nr 84, där mitt namn finns med bland reservanterna.

Herr talman! Den dystra händelseutvecklingen i Vietnam och Kambodja under de senaste dagarna ger årets debatt om svenskt bistånd en mer än vanligt allvarlig bakgrund. Biståndsinsatser för det hårt drabbade vietnamesiska folket framstår som mer nödvändiga än någonsin, men samtidigt betyder USA:s upptrappning av kriget och dettas utvidgande till ett nytt land naturligtvis ett försvårande av hjälpens genomförande. Det är emellertid tillfredsställande att statsutskottet, med undantag av representanterna för moderata samlings partiet, ställt sig bakom regeringens förslag till treårsprogram för ett omfattande bistånd till Nordvietnam. Detta program innebär för nästa budgetår ett humanitärt bistånd på 25 miljoner kronor och ett finansiellt utvecklingsbistånd på 50 miljoner kronor att tas i anspråk för återuppbyggnad i Nordvietnam efter krigets slut. Situationen i Nordvietnam har åter försämrats med nya bombräder. Ett bistånd är mer påkallat än någonsin, men det är naturligtvis osäkert när det kan sättas i verket. En planering för ett sådant bistånd är dock ytterst angelägen. Det är därför glädjande att kunna konstatera att man inom SIDA i dag har bildat en insatsgrupp för planering av detta återuppbyggnadsbistånd. Gruppen skall ledas av SIDA-chefen och arbetet bedrivas i samråd med u-byrån på UD. Jag utgår från att detta är en god nyhet. För planeringen av den humanitära insatsen pågår just i dessa dagar överläggningar mellan Nordvietnams röda kors och Svenska röda korset. Utskottet uttalar i anledning av en socialdemokratisk motion: »Skulle det visa sig möjligt att under budgetåret förbruka mer än 25 milj.kr. för detta ändamål, vill utskottet för sin del inte motsätta sig att de medel som är avsedda för återuppbyggnadsbistånd efter krigets slut i viss utsträckning tas i anspråk för humanitärt bistånd under budgetåret 1970/71.> Detta synes i dag med hänsyn till krigets utveckling vara mer aktuellt än då det skrevs. Den bestämda förutsättningen att Nordvietnam gör framställning härom kvarstår självfallet, om en sådan omdisposition skall göras. Jag vill påstå att det finns en mycket bred opinion bland svenska folket för det tillvägagångssättet. Vad sedan gäller frågan om bistånd även till Sydvietnam understryker utskottet det uttalande som riksdagen gjorde 1969 om att återuppbyggnadsbiståndet efter krigets slut bör utgå till hela Vietnam. Realistiska förutsättningar att inleda planeringen av en återuppbyggnad av Sydvietnam synes i dag mycket avlägsna. Den härskande regimen kan knappast vara en tänkbar samarbetspartner. På grund av stridsläget är det svårt att förmedla humanitärt bistånd till befolkningen i den södra delen av Vietnam. Sådan har emellertid utgått genom Röda korset, och det är angeläget att detta fortsätter om det visar sig möjligt. Med hänvisning till vad jag här har sagt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan, vilket innebär att reservationen 9 vid punkten 10 avslås. Förhållandena i Vietnam ger mig anledning att konstatera vilken ödesdiger situation som mänskligheten har försatts i genom de upprustningar och krigsförberedelser som pågår runt om i världen, även bland de fattiga folken. U Thant beskrev för något år sedan läget genom att konstatera att Vietnamkriget kostade de inblandade lika mycket per dag som FN disponerar för ett helt år. Om kriget pågår ett år motsvarar det alltså, sade han, kostnaderna för FN under 365 år. Kriget pågår som vi vet, och vi kan förmoda att det i dag kostar mer än det kostade för ett år sedan. Det är en enorm disproportion mellan de ekonomiska ansträngningar som man gör för upprustningar och de som man gör för att bekämpa fattigdomen och underutvecklingen. För varje rustningskrona går 4 öre till internationellt utvecklingsarbete och av den slanten går endast en tiondel till arbetet inom FN-familjen. Sådana är förhållandena när vi står inför starten av det andra utvecklingsårtiondet. Den omedelbara framtiden ser inte ljusare ut. Jämför man det totala resursflödet från DAC-länderna finner man att detta ökade mellan åren 1967 och 1968 från 58 miljarder kronor till 67 miljarder kronor, men i förhållande till nationalprodukten i länderna är det ta mindre än det var t.ex. 1960 och 1965. Privata investeringar ökade avsevärt 1968. De offentliga insatserna, som har de starkaste biståndsinslagen, ökade inte — t.o.m. sjönk. USA drar ned sitt bistånd, och då vi vet att det är ett av de största biståndsländerna och svarar för hälften av allt offentligt bistånd, förstår vi vad det betyder. Sverige svarar för ungefär 1 procent. Det kan vi inte förhäva oss över, men det statliga biståndet utmärks nu av sin snabba tillväxttakt. I jämförelse med andra länder är den en tämligen enastående företeelse just nu. Årsanslagen plus prioriteringsramarna för de närmaste två åren utgör upp emot 3 miljarder kronor. Vid en stigande biståndsvolym är det allt viktigare att granska effektivitetsgrad och genomslagskraft hos det svenska biståndet i förhållande till de uppställda målsättningarna. Det är inte bara anslagens storlek som är avgörande; själva biståndsmaskineriets funktionsförmåga spelar också en viktig roll då man skall överföra givna målsättningar i politisk handling. De olika studier som på det internationella fältet görs för att pröva arbetsformer, förbättra de olika organens verkningsförmåga, fastlägga ansvarsområden och justera målsättningar bör följas men också, när det kommer till ett ställningstagande, påverkas från vårt land, detta med hänsyn till att även det multilaterala biståndet från Sverige är i växande. I detta sammanhang är det intressant att jämföra med den svenska debatten, som ofta är skarp i kritiken mot svensk bilateral biståndsverksamhet. Jämförelsen bör göras, inte för att slippa undan granskning och kritik, men för att få en bättre proportion på kritiken. Vi är alla nybörjare på det här arbetsfältet. En annan jämförelse mellan den internationella och den svenska debatten vill jag göra, och då kommer jag kanske in på mera brännande frågor. Jag åsyftar den ökade uppmärksamheten på målsättningen för biståndsansträngningarna. Framför allt har en sådan granskning skett inom FN:s expertmöte om social utveckling och planering som tagit upp just dessa frågor. Man konstaterade att ansträngningarna att nå ekonomisk tillväxt och att öka produktionen dominerat, under det att man försummat sådana faktorer som inkomstoch förmögenhetsfördelning, hälsovård, bättre mat och undervisning såsom grund för mänsklig utveckling, och man hade inte heller uppmärksammat samhällets struktur och funktionssätt. En parallell till denna internationella självprövning inför det andra utvecklingsårtiondet, som bl.a. innehåller dessa element, kan man lägga märke till i debatten om hur vi bör förverkliga den dubbla målsättningen för svenskt bistånd som vi ställt upp, nämligen att inte bara åstadkomma ekonomisk tillväxt utan även ekonomisk och social utjämning. Redan i propositionen 100 år 1962 uttalades, att man skulle söka inrikta biståndsgivningen så, att den utöver ekonomisk utveckling medverkade till en samhällsutveckling i politiskt, demokratiskt och socialt utjämnande riktning. Man talade om en omfördelning av jorden, och man talade om skattereformer. Denna dubbla målsättning har sedan ständigt framhållits och särskilt apostroferats i t.ex. den svenska skrivelsen till FN:s generalsekreterare i mars 1969 om utvecklingsstrategin inför det andra utvecklingsårtiondet. Varje utvecklingsinsats” syfte är en fortgående förbättring av individens levnadsförhållanden. »Överbryggande av ekonomiska och sociala klyftor är en nödvändig förutsättning för en hög och stabil ekonomisk tillväxt», heter det bl.a. där. Det är en smula förvånande att det kunde verka som ett åsknedslag på oppositionen då propositionen på en punkt konkretiserade detta betraktelsesätt och gav uttryck för den meningen, att ländervalet hade ett sammanhang med uppnåendet av det dubbla målet för vårt utvecklingssamarbete. Ingen kan väl bestrida att det föreligger högst skiftande förutsättningar i olika länder för att nå detta dubbla mål. Det har giorts gällande att socialdemokraterna i utskottet under påverkan av de borgerliga ledamöterna har gått ifrån partiståndpunkter och lämnat utrikesministern åt sitt öde. Naturligtvis är det inte så. Utskottets ställningstagande har byggts under med ett utförligt resonemang, och därvid har vi haft mycket att hämta i de uttalanden och program som antagits i olika socialdemokratiska beslutande församlingar. Frågan om hur man skall nå de uppställda dubbla målsättningarna har ofta diskuterats i sammanhang med ländervalsfrågor just inom socialdemokratin. Jag tillåter mig att göra några citat ur statsutskottets utlåtande nr 84.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 Utrikesministern var ordförande i den kommitté som förberedde detta program.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 Det finns ett annat uttalande som jag tycker att det finns anledning att ta med. Utskottet säger »att omfattningen och varaktigheten av svenskt bilateralt utvecklingsbistånd givetvis måste betingas av i vilken mån biståndet kan väntas bidra till de uppställda målsättningarnas förverkligande. Det ställer sig ofta svårt att på ett tidigt stadium förutsäga att så blir fallet. U-landsregimer som betecknar sig själva som progressiva och inleder ambitiösa utvecklingsprogram kan drivas att revidera sin politik eller störtas av grupper med mindre tilltalande målsättningar. Eftersom biståndspolitiken måste arbeta på lång sikt, kan ett projekt inte lämpligen avbrytas på grund av sådana förändringar. Omvänt kan regimer, som framstår som föga framstegsvänliga, genom kontakt med olika biståndsgivare förmås att inleda program som på lång sikt kan ha positiva effekter. En schematisk uppdelning av u-länderna under olika etiketter är sålunda vansklig.> Detta är hämtat ur partistyrelsens yttrande i samband med några motioner som väcktes under den senaste partikongressen och som också antogs av densamma. Jag har lagt märke till att t.ex. herr Antonsson citerat en del av dessa uttalanden och instämt i dem. Utskottet har således enhälligt ställt sig bakom dessa tankegångar, som alltså är en 1ogisk följd av vårt ställningstagande i dessa frågor. Det måtte väl vara ungefär motsatsen till vad man gjort gällande när det talats om vår fanflykt. En frågeställning som är värd att begrunda är den om uppställande av villkor till mottagarlandet, villkor av den karaktären att landet skall medverka till förverkligandet av de målsättningar som vi vill uppställa, t.ex. om ekonomiska och sociala utjämningseffekter av en biståndsinsats. I ett trögrörligt samhälle kan det vara en god hjälp för de progressiva krafter som kan finnas att sådana villkor reses. Dessa krafter kan behöva ett sådant stöd, de kan helt enkelt efterfråga ett sådant stöd. Men naturligtvis är det en balansgång. Det är fråga om en eventuell politisk inblandning, men ändå kan det vara värt att pröva. Vi skall väl inte ta ställning till sådant generellt, utan jag utgår ifrån att man då man kommer i en sådan situation får pröva ärendet med hänsynstagande till alla omständigheterna i sammanhanget. Herr Ullsten var något förvånad över diskussionen om länderval. Han undrade vad den hade kommit till för. Jag uppfattade det så att han menade att den var något slags skendebatt. Jag ser det inte så. Jag tror att detta i mycket hög grad är en angelägen fråga för svenska folket. Vid de tillfällen då jag konfronteras med allmänheten i skilda församlingar av olika karaktär tas den här frågan ofta upp. Man är ängslig för att vi medverkar till att konservera reaktionära regimer och att vi helt enkelt motverkar de avsikter vi har. Därför är detta en fråga som vi måste pröva med största allvar. Att den inte är enkel tror jag framgår klart av utskottsutlåtandet. Det är angeläget att vi fortsätter att inträngande debattera denna fråga och får en saklig information. Det är en fråga som verkligen inte far väl av att användas som slagträ utan som vi måste pröva så gott vi kan. Ju fler som ansluter sig till en målsättning som innehåller krav på ekonomisk och social utjämning i u-landssamhällena, desto större genomslagskraft får de strävandena. Ingen här hemma kan väl ändå ha någonting emot det. Ingen kan rimligtvis önska konservera de klyftor som finns. Skulle man verkligen önska detta, har man bara halvhbjärtat anslutit sig till den dubbla målsättning för vårt bistånd som vi påstår att vi är överens om. Det är ange läget att vi också kan verka för dessa målsättningar inom FN-familjen. I detta sammanhang hör aktuella ländervalsfrågor hemma. För året har Chile, Zambia och Cuba aktualiserats i motioner. Jag kan hänvisa till utskottsutlåtandet när det gäller de två första länderna — i fråga om dem råder enighet. I fråga om Cuba har moderata samlingspartiet inte velat vara med. Visserligen vill man inte utesluta att vidare biståndsinsatser för detta land kan komma i fråga, men man har en snävare skrivning och åberopar bistånd från Sovjet och Öststaterna och säger att landet har en relativt hög bruttonationalprodukt. Till detta kan sägas att även Zambia och Chile har en förhållandevis hög bruttonationalprodukt och får omfattande bistånd både från FN-organen genom Världsbanken och på bilateral väg till skillnad från Cuba, som praktiskt taget inte får något bistånd från FN och som står utanför Världsbanken. Cubas statsledning önskar uppenbarligen bryta sig ur isoleringen och minska beroendet av det ena maktblocket. Ett svenskt utvecklingsbistånd kan bereda landet ett tillfälle härtill. Dessutom har det ett dokumenterat biståndsbehov, och vi bör kunna pröva förutsättningarna att täcka detta. Cubas ansträngningar att ge alla utbildning, att föra fram landsbygdens befolkning till en bättre levnadsstandard, att ta itu med olika sociala frågor samtidigt som man brottas med sina egna ekonomiska problem visar att landets målsättning i dessa avseenden svarar mot vad vi kan önska. Med avstyrkande av reservation 7 vid punkten 4 vill jag tillstyrka utskottets hemställan på denna punkt, som innebär att man inte utesluter ett väsentligt större utvecklingssamarbete med Cuba under kommande år. Så har vi det yrkande om tillsättande av en parlamentarisk beredning som alla borgerliga ledamöter har ställt sig bakom. Man säger att man inte vill om pröva gällande huvudmålsättning för biståndspolitiken, men sedan räknar man ändå upp en hel rad saker som denna beredning skall studera och analysera, varpå den skall avge en rapport med rekommendationer till konkreta åtgärder. Naturligtvis kan det senare bli aktuellt med en genomgång av u-hjälpens alla problem i gängse utredningsformer, men på socialdemokratiskt håll tror vi inte att tidpunkten för detta är inne. Det är endast två år sedan 1968 års beslut, då långtgående principiella och praktiska handlingslinjer lades fast. Dessutom sker en kontinuerlig granskning, och flera av de frågor som nämns i reservationen är just nu föremål för särskild prövning. Jag kan nämna informationsfrågan, som särskilt utreds efter uppdrag till SIDA. Resultatvärderingen studeras bl.a. av olika statliga myndigheter. Det har byggts upp ett ekonomiskt sekretariat inom SIDA speciellt för det ändamålet. Man prövar ett internationellt samarbete i de styckena. Samordning och samarbete pågår med olika organisationer och grupper. Man finslipar och bygger ut formerna. En ökad faktaredovisning, som man får underlag för genom en utbyggd informationsverksamhet, ger också andra grupper som vill studera och bidra till denna debatt ett bättre underlag — jag tänker på de politiska partierna, u-grupper, ungdomsorganisationer och andra. En viss och inte så liten betydelse har naturligtvis även uppbyggnaden av u-byrån på UD med de uppgifter som tillagts den. Den byrån med sin ledning bör finna sin egen form och sina uttrycksmöjligheter innan man startar en utredning. Jag yrkar alltså avslag på reservationen 1. Därefter några ord om en annan fråga som följer oss, nämligen om Ööverläggningar mellan riksdagspartierna om uppnående av enprocentsmålet enligt mittenreservationen. Jag tillåter mig uttrycka den meningen, att målsättningsåret 1974/75 förefaller ha varit riktigt valt. I år kan vi notera att det inte finns någon enda reservation där det yrkas på en ökad omfattning av biståndet. Det beror inte på att man känner sig bunden av de fastlagda planerna, utan fastmer på svårigheter att ta fram pengar till mer bistånd eller att plocka bort någon utgiftspost. Överläggningar i all ära, men här gäller det ekonomiska bedömningar och prioriteringar inom budgeten som varje parti borde vara kapabel att ta på sitt eget ansvar. Det förefaller vara bäst att lita till regeringen. Vad gäller Vietnambiståndet utanför ramen har ingenting inträffat som fått majoriteten att ändra mening. Det bör alltså inrymmas inom ramen. Även reservationerna 3 och 4 behandlar frågor som varit aktuella i flera års biståndsdebatt. Man önskar en utredning om åtgärder för att främja svenska u-landsinvesteringar samt en förändring av gällande regler för investeringsgarantier. Ingen vill bestrida att privata investeringar kan ha en utvecklingseffekt i de fattiga länderna, men det är långt ifrån alltid så — exempel på motsatsen är inte svåra att hitta. En genomgång av problem som sammanhänger med privata investeringar har gjorts på ett åskådligt och förtjänstfullt sätt i motion 625 i andra kammaren, som herr Antonsson har uppehållit sig vid. Där påvisas det negativa kapitalflödet och det ensidiga valet av branscher och sektorer som ger investeraren en snabb och god förtjänst, varvid kortsiktiga vinstönskemål får ta över, vilket inte stämmer med en önskan att långsiktigt bygga upp en differentierad infrastruktur. Det var någonting annat än de tongångar som herr Petersson i Gäddvik här gav uttryck åt för en stund sedan. Varför skulle svenska företagare vara änglar? Även de är ju ute för att tjäna pengar och erövra marknader. Med vårt ekonomiska system är det tillåtet, men fråga är om de åtgärder svenskt näringsliv kräver för att etablera sig i u-länderna skall räknas in i biståndspolitiken och realiseras inom denna. En hel del av de förslag som förts fram hör närmare ihop med näringspolitiken och bör aktualiseras inom denna. Det svenska näringslivets kapacitet utnyttjas för övrigt redan på många sätt med inkopplande på uppgifter som faller inom biståndet: som konsulter, som entreprenörer, som leverantörer, som rådgivare, som utbildare av stipendiater. Ett nyttigt växelspel pågår. Men man bör under alla omständigheter avvisa alla bindningar till bistånd genom svenska företag — det är bäst för mottagaren, och man bör se denna fråga med u-landets intresse för ögonen. Åtgärder i första hand för svenska företag är inte u-hjälp, och dem får vi behandla i annat sammanhang. Vad sedan gäller investeringsgarantierna och de länder som kan ifrågakomma i detta sammanhang har vi inte funnit anledning att ändra ståndpunkt. De länder för vilka man nu har möjlighet att få investeringsgarantier omfattar ändå hälften av u-världens befolkning. Det är ett system som nyligen blivit färdigt. För övrigt kan vi säga att ianspråktagandet av sådana här investeringsgarantier även i andra länder har visat sig vara av blygsam omfattning. Dessutom kan tilläggas, att ett internationellt system för investeringsgarantier åter har aktualiserats. Det finns alltså inga skäl att ändra de normer som nu gäller. Jag vill också säga några ord om reservationen 8, som handlar om inrättandet av ett familjeplaneringsinstitut. Det är en moderat reservation. Den gäller ett förslag som moderata samlingspartiet har framfört flera år. De resurser vi förfogar över kan användas bättre än genom att bindas vid ett sådant här institut. Vi bedriver ett internationellt samarbete på bred front. Vi gör rön och vi ger de resurser vi kan mobilisera åt internationellt arbete. Vi försöker påverka och stimulera i de internationella organen och ute i u-världen. Ett internationellt forskningsråd har länge planerats vid Karolinska sjukhuset, och det ser nu ut som om det skulle komma till under ledning och medverkan av Världshälsoorganisationen. Slutligen vill jag vad beträffar utlåtandet nr 84 något beröra understödet till enskilda organisationer. Först vill jag konstatera att av alla folkrörelser är det mycket få som kan bidra i ett direkt u-landsarbete, trots att flera av dem har ett levande intresse för dessa frågor och en önskan att verka ute på fältet. Men de saknar helt enkelt en markorganisation där ute, och det krävs enorma resurser att etablera sig. Det är beklagligt, då många skulle vara av värde som medarbetare. Här har missionen ett stort försteg, väletablerad och välkänd. Den har också fått ett växande stöd från staten för sin verksamhet, till driftkostnader numera, till planeringsomkostnader, till projekteringskostnader. Missionen får också bidrag till sin egen fredskårsverksamhet. Det kan inte vara lämpligt att binda sig för samma ökning av anslaget till ifrågavarande verksamhet som till biståndet i stort. Vi måste låta mottagaren prioritera. Om vi har utrymme för en insats för ett antal miljoner kronor i ett land, bör det vara landet som avgör ändamålet. Landet skall inte ställas inför tvånget att motta ett sjukhus eller genomföra ett grundskoleprojekt, därför att pengarna, som står till förfogande, endast får användas till detta via missionens insats, även om landet i fråga egentligen vill göra något helt annat. En sådan anordning som föreslås skulle bli mycket tungrodd och föga lämplig. Man kan bland de projekt som har prövats av SIDA finna typiska exempel på sådana som inte bör komma till stånd, om man ser det från u-landets synpunkt. Herr Petersson i Gäddvik talade om ett sjukhus i Tanzania. Jag vet inte, om vi talar om samma sjukhus. Men det finns ett projekt, som svenska kyrkans mission char velat utföra till en kostnad av 8 miljoner kronor. Men Tanzania vill inte prioritera detta. Det är de tanzaniska hälsovårdsmyndigheterna som alltså har avrått från att satsa dessa pengar på det projektet. Som jag ser det måste det vara Tanzania som får avgöra detta och inte vi här hemma i Sverige. Inom SIDA är man beredd att anpassa sin budget vad beträffar missionens anslagsbehov med hänsyn till rimliga prioriteringar i övrigt. Ett avslagsyrkande på denna reservation 11 betyder naturligtvis inte, att man inte uppskattar de insatser som missionen gör. De är ändamålsenliga och framgångsrika. Det betyder bara att man menar att det system man nu arbetar med fungerar tämligen väl.

Herr talman! Med det anförda ber jag att på alla punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag uppfattar inte regeringens formuleringar i propositionen om ländervalet som något åskslag som fru Lewén-Eliasson trodde, snarare som ett irrbloss som man inte riktigt visste varifrån det kom och vart det var på väg. Det var inte bara vi inom oppositionen som undrade över vad formule ringen betydde. Om fru Lewén-Eliasson lyssnat inte bara på rörelsen utan också litet grand på. stämningarna i det verk vars styrelse hon tillhör, hade hon kanske hört att det undrades en hel del även där liksom också i massmedia som, såvitt jag vet, inte helt dirigeras av oppositionen. Det uppstod en högst motiverad debatt därför att en viktig sak berördes, men kanske framför allt därför att uttalandet i propositionen var så till den grad oklart. Och dessutom, fru Lewén-Eliasson, har det undrats i det utskott där vi suttit tillsammans under två månader och grubblat över de här formuleringarna. Därför har det egendomliga inträffat att utskottet behövt nästan fyra sidor för att förklara vad regeringen uttryckte i två korta stycken. Vad har då å ena sidan regeringen och å den andra utskottet yttrat? Jag börjar med utskottet. Utskottet framhåller att vi inte skall överge samarbetet med några av de länder med vilka sådant pågår för närvarande. I propositionen talas det i stället om en förskjutning av våra insatser till vissa länder, och därmed ges naturligtvis intrycket, att vi är på väg att överge flera av de länder där vi nu arbetar. Utskottet säger ifrån att målen för vår biståndspolitik kan uppnås inom olika politiska och ekonomiska system, och denna formulering är för övrigt, för att nu diskutera citat som fru Lewén-Eliasson gjorde, direkt hämtat från folkpartiets partimotion, som i sin tur hämtat det från folkpartiets partiprogram om biståndsfrågor. I propositionen sägs över huvud taget ingenting i frågan, trots att man rimligen måste veta att man genom sina resonemang om strukturförändringar etc. ger sig in på en debatt där en högljudd opinion menar, att svenskt bistånd uteslutande skall gå till s.k. progressiva regimer, en beteckning som man brukar förbehålla de rent kommunistiska-socialistiska regimerna. Utskottet berör också en rad andra distinktioner som det är alldeles nödvändigt att ta upp om man alls skall ge sig in på att ange allmänna principer för länderval — distinktioner och preciseringar som regeringen över huvud taget inte brytt sig om. Det är klart att regeringen kan svära sig fri från att ha blivit desavuerad av sina partivänner i statsutskottet genom att säga att den aldrig menat något med vad den skrev. Och: det är möjligt att man inte tänkt lika dunkelt som man skrivit, men även det som sägs och skrivs har ju viss betydelse i politiken, inte minst när det gäller utrikespolitik.
Herr talman! Fru Lewén-Eliasson beklagade att moderata samlingspartiet inte ställt sig bakom regeringens förslag om humanitär hjälp till Nordvietnam. Det rätta förhållandet är ju att vi ställer oss bakom anslaget på de 25 miljonerna för humantär hjälp till Vietnam, men vi vill inte öronmärka pengarna, så att de går enbart till Nordvietnam. Vi önskar att beloppet skall kunna användas för humanitär hjälp till den befolkning i både Sydoch Nordvietnam som drabbats av krigets härjningar. Det är också ganska intressant att ta del av vad statsutskottet skriver på s. 40 i sitt utlåtande nr 84.

Sedan vill jag också ta upp den fråga som fru Lewén-Eliasson berörde, nämligen missionernas verksamhet, och då uttalar jag först min glädje över att fru Lewén-Eliasson är så positivt inställd till missionernas arbete i u-länderna. Jag erinrar också om att jag inte har nämnt något speciellt sjukhus i Tanzania, utan att jag påpekade att sjukvården där till 43 procent bedrivs genom missionen. Utskottsmajoriteten hävdar att inga ansökningar veterligen har behövts avslås, om de har fyllt de kriterier som SIDA uppställer. Vi har också fått en uppställning som visar att SIDA under 1969 mottog ansökningar på cirka 20 miljoner men bara beviljade ungefär 6 miljoner kronor. Jag har dock brev som tyder på att man i varje fall från missionens håll har uppfattat saken så att man fått avslag från SIDA på grund av brist på medel.

Herr talman! Jag vill först säga några ord till herr Petersson i Gäddvik om uppdelningen av biståndet till Vietnam. För min del företräder jag en annan mening än herr Peterssons om möjligheten att för närvarande genomföra ett biståndsprojekt i hela Vietnam. Jag har redan som skäl härför angivit dels det pågående kriget i Sydvietnam, dels den där härskande regimen vilken enligt min mening är tämligen omöjlig att samarbeta med. Men dessutom är ju förutsättningarna att just nu uträtta något i Nordvietnam helt annorlunda. Jag kan alltså inte ha samma uppfattning som herr Petersson på denna punkt. I vad gäller missionen kommer vi väl nu inte mycket längre. Jag tror att vi utan större skada för missionen och den verksamhet den representerar kan behålla de regler som vi för närvarande har. Det finns ett tämligen gott utrymme för ett statligt bistånd till dess verksamhet, och detta täcker ungefär så mycket som missionen själv orkar med, vilket väl är det viktiga. Jag är alltid en smula förvånad över herr Ullstens engagemang i våra ulandsdebatter, vilket jag kunnat följa under några år. Om inte materien är tillräckligt dramatisk finner han alltid något att skapa dramatik omkring. Ibland hittar han något papper, ibland gäller det något annat. I år var det formuleringen i propositicnen om ländervalet som blev den springande punkten. Jag kan verkligen medge att även andra än herr Ullsten har fastnat för denna. Bl.a. har den uppmärksammats i pressen. Jag tycker emellertid att den debatt som utvecklats med utgångspunkt i propositionens korta och kärva formulering har varit utomordentligt viktig. Kvar står i dag att det förekommer en bred uppslutning kring vad som sades i propositionen, nämligen att vi för att nå den dubbla målsättningen i vårt biståndsarbete — ekonomiska framsteg samt social och ekonomisk utjämning — också bör ta hänsyn till ländervalet. Vid utbyggandet av vårt direkta bistånd bör vi därför enligt propositionen gradvis genomföra en förskjutning, så att nya insatser i första hand sätts in i sådana länder.

Herr talman! Det är ju riktigt, som fru Lewén-Eliasson säger, att man ibland får leta efter något som kan skapa dramatik i den svenska debatten, inte minst när det gäller u-landsdebatten. Denna gång tyckte jag emellertid att dramatiken infann sig ganska naturligt. Regeringen steg in i en ganska intressant debatt med mycket skarpa motsättningar. Den gjorde det med formuleringar som genom sin mångtydighet måste missuppfattas av många, och så blev också fallet. Jag tyckte därför att det fanns skäl att ta upp denna fråga inte bara före propositionens utskottsbehandling utan också under den här debatten. Jag tror inte det är någon som har ifrågasatt att målsättningen för svenskt bistånd skall gälla både utveckling och utjämning. Det är inte heller någon, såvitt jag förstår, som har ifrågasatt att ländervalet inte skulle ha viss betydelse för möjligheterna att nå målsättningen. Alldeles självklart är att det finns länder där målsättningen är lättare att nå än i andra länder — det har vi heller inte på något sätt ifrågasatt. Vad vi däremot har ifrågasatt, och det tycker jag att vi gjort med all rätt, är att man skulle kunna sitta här i Sverige — jag vet nu inte vem det är som skulle kunna göra det — och säga att i det landet kan vi inte göra några insatser, ty där är den politiska regimen av det och det slaget, men i ett annat land kan vi göra insatser, ty där är regimen bättre. Jag har sagt att vi inte kan driva en sådan biståndspolitik. Vi måste i stället utgå från det vi nu också är överens om, fast det inte alls stod i regeringspropositionen, nämligen att målsättningen för den svenska biståndspolitiken kan nås i länder med olika slags politiska system. Det är klart att vi måste utesluta vissa länder — de allra mest hopplösa fallen. Ingen har tänkt sig att vi skall hjälpa Papa Doc t.ex. Men när det gäller hela det stora flertalet länder, måste principen vara att vi undersöker om de enskilda projekten har möjlighet att få spridningseffekt, har möjlighet att göra nytta, har möjlighet att komma den breda massan till godo. Om vi anser att de har det kan vi också satsa på projekten, alldeles oavsett vilka sympatier eller antipatier vi har för den regering som råkar sitta då vi väljer ut landet för svenskt bistånd. Herr talman! Vi är överens om det som står i statsutskottets utlåtande, men om vi är överens om det som står i regeringspropositionen eller inte är svårt att säga, eftersom ingen riktigt lyckats begripa vad som egentligen står där.
Herr talman! Jag gläder mig åt att vi blir mer och mer eniga om missionens värdefulla bidrag till u-landshjälpen. Vad som skiljer oss gäller mera graden av positiv vilja än synsättet. Det som fru Lewén-Eliasson sade i sin senaste replik om Vietnamhjälpen är mycket intressant, men såvitt jag kan förstå blir möjligheterna att hjälpa Nordvietnam inte mindre med vår skrivning. Vi säger att hjälpen skall avse hela Vietnam. Utskottet säger att det inte är övertygat om att de 25 miljonerna helt kan användas i Nordvietnam. Samma möjligheter finns ju då tydligen kvar med vår skrivning för att hjälpa Nordvietnam. Jag vill sedan ännu en gång påpeka — jag sade detta även i mitt inledningsanförande — att utskottsmajoriteten framhåller att Kungl. Maj:ts förslag inte innebär något ställningstagande till de stridande parternas politiska målsättningar eller kampmetoder. Jag fick den uppfattningen att fru Lewén-Eliasson i sin replik där nu hade avvikande mening.